Fru talman! Helene Petersson har frågat mig vilka slutsatser jag dragit av betänkandet Transporter av frihetsberövade och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta för att transportverksamheten ska anordnas utifrån både rättssäkerhet och effektivitet. Låt mig inledningsvis säga att det finns andra handräckningsuppgifter än transporter av frihetsberövade som polisen i dag sköter men som andra kan utföra. Problemet är att förutsättningarna att ta emot nya uppgifter inte alltid finns. Utredningen om transporter av frihetsberövade personer hade i uppdrag att bland annat se över om transportverksamheten var ändamålsenligt organiserad och reformera den rättsliga regleringen. Utredningen skulle också göra en översyn av de verkställande myndigheternas behov av information i samband med handräckning. Efter att utredningen redovisat sitt uppdrag fick Statskontoret i april 2011 i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av förslagen i utredningens betänkande. Statskontorets rapport och betänkandet har remissbehandlats. Flera myndigheter utför i dag transporter av frihetsberövade. Denna uppgift ställer stora krav på en effektiv organisation och god samverkan mellan berörda myndigheter. Det är också viktigt att det finns en tydlig och heltäckande reglering som kan skapa förutsättningar för rättssäkra transporter av frihetsberövade. Betänkandet bereds i Regeringskansliet. Jag vill inte föregripa den beredningen.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. En av anledningarna till att jag ställt denna interpellation är att jag har varit ute på en del arbetsplatsbesök, bland annat vid polismyndigheter i olika delar av landet. Jag har också stött på justitieombudsmännens ämbetsberättelser som ledamot i KU under ett antal år, och jag jobbar en hel del med hur vi ska leva upp till barnkonventionen. Utifrån detta är det framför allt två frågor som jag skulle vilja diskutera med justitieministern: Använder vi polisens resurser på rätt sätt? Lever vi upp till barnkonventionen när det gäller hanteringen av unga? Det är framför allt dessa två delar som jag har stött på. Jag börjar med det sistnämnda. Justitieombudsmännen har vid vissa tillfällen i sina ämbetsberättelser tagit upp frågan om det är nödvändigt att man använder polisens resurser när det gäller transport av unga. Det finns olika delar när man transporterar unga. Det kan vara att de är frihetsberövade för sin egen skull. De kan vara på väg till ett LVU-hem, ett SIS-hem eller någon annan inrättning för att det är just de själva som har hamnat eller försatt sig i den situationen. Men vi har också föräldrar som lever inom exempelvis missbruksproblem och att barn ska fosterhemsplaceras. Då har också vid ett antal tillfällen använts polisens målade bilar, och man har varit uniformsklädd, beväpnad och hela den biten. Detta tar utredningen upp ganska tydligt. Man måste verkligen fråga sig: Är det verkligen rätt att använda den resursen när man just transporterar unga? Den andra saken, som jag egentligen tycker är allra viktigast, är att man också kräver en medverkan från den myndighet som begär en transport. Det står säkert i olika regelverk i dag när man ska begära transport att det är önskvärt att man följer med. Men det finns inget lagstadgat krav. Detta har satt unga i en väldigt konstig situation. Jag har fått mig berättat att man kör i stafett exempelvis från södra Sverige och långt upp i Mellansverige. Man stafettkör med polisbilar med tolv-, trettonåringar. Det talar bland annat JO om. Det var en tolvårig flicka som hade rymt från sitt fosterhem för att besöka sina biologiska föräldrar. Man transporterade hemfarten till fosterhemmet igen med poliser. Dessa situationer berör en ganska illa. Det är unga barn som är i en väldigt olycklig situation och mår väldigt dåligt i situationen. De borde absolut ha någon människa som finns runt omkring dem i en annan del av deras verklighet som finns med dem också i de här situationerna. Jag skulle till en början vilja höra justitieministerns kommentarer till det och framför allt vad ni gör under beredningsskedet. Jag har förståelse för att justitieministern inte berättar hur långt ni har kommit. Men jag vill ändå ta upp denna bit som en av de viktigaste delarna i utredningen.
Fru talman! Det är väldigt bra när riksdagsledamöter är ute på arbetsplatsbesök och ser den här typen av problematik. Just transportverksamheten är väldigt komplex. Vi har alla möjliga och omöjliga situationer. Polisen används när det fordras myndighetsingripande av något slag eller när man riskerar att det blir våldsamt på något sätt. Då är det egentligen bara polisen som agerar. Det är också så att polisen som organisation har en bredd och kompetens som ibland är väldigt användbar plus att de finns överallt och också arbetar alla tider på dygnet. Det är många skäl till att polisen används, men vi kan alltid diskutera effektiviteten. Om vi tar barnen är det stora bekymret bristen på samverkan och att vi ser den speciella situationen. Det finns situationer där det är alldeles uppenbart att man måste använda sig av polis. Det är de som kan och ska ingripa och kan hantera det hela. Men jag vågar tro interpellanten att det också finns situationer där det kanske inte alls är det bästa. Om man tittar på utredningens förslag, det remissinstanser pekar på och det vi också fått fram av Statskontorets analys handlar det om komplexiteten. Det är egentligen ett enda stort rop på bättre samverkan mellan berörda myndigheter i de olika specifika situationerna. Justitieombudsmannen har påpekat att det i en del delar av verksamheten egentligen saknas rättsstöd. Det gäller till exempel när man överlåter åt Kriminalvården att hantera vissa typer av transporter. Vi har en problematik där med att den nog borde finnas lagstöd. Skälet till att detta tar lite tid är komplexiteten i de rättsliga regleringarna och att man måste försöka se praktiskt på verksamheten. Det ligger också i sakens natur att om ingen annan känner att de vill ta på sig uppgiften landar det hos polisen därför att A ska flyttas från en punkt till en annan. Jag har stor respekt för barnperspektivet, där det kan bli väldigt olyckligt. Sedan finns det självklart också, som jag sade inledningsvis, situationer där barn är inblandade där det kan behövas bra medverkan från polisen. Jag tycker nog inte heller att det är så märkvärdigt att man ibland önskar att den myndighet som har begärt handräckningen i någon mening finns med. Tänker vi på vissa transporter där barn är inblandade kan man väl tänka sig att socialsekreteraren eller lämplig personal ska vara med. Det jag skulle vilja se och som är en del i det arbete som pågår hela tiden är att vi får bättre samverkan och också ordning och reda på regelverken. Det är i den andan vi arbetar just nu med beredningen.
Fru talman! Justitieministern säger att det är önskvärt att den beställande myndigheten finns med. Där skulle jag vilja gå längre. Jag tycker att det ska vara ett krav. Det gäller om man exempelvis från socialtjänsten placerat någon yngre. Om det är missbruksvård kanske personen har uppnått mogen ålder, eller någonting sådant. Men det gäller framför allt vid LVU-placeringar. Där ska det inte räcka med "önskvärt", utan det ska vara ett krav att de finns med. Det är de som sedan ska följa upp, fortsätta vården och också hålla kontakten. Jag skulle vilja återvända till det första jag sade om huruvida polisens resurser används på bästa sätt. Jag har fått till mig att man från myndigheterna åtminstone upplever att det sker ett överutnyttjande. En av polismyndigheterna som jag har besökt i landet hade fått begäran om 375 handräckningar under det senaste året. Det gällde LVU och även från Kriminalvården. Kriminalvården hade själv inte tillräckliga resurser att köra exempelvis personer från häkte. Det var också länsstyrelsen när det gällde djurskydd. Det är ett brett spektrum, precis som justitieministern sade innan. Samtidigt ifrågasätter våra medborgare: Vart har alla de poliser tagit vägen som vi har utbildat och anställt? Säger vi att de en lördagskväll transporterar frihetsberövade som har rymt eller inte återkommit från exempelvis en permission 75 mil genom hela södra Sverige, då kan man fundera: Är detta klokt och bra och rätt använda resurser? Det är en annan sak också. En del upplever att det är en kostnadsfråga. Övriga myndigheter får en kostnad om de själva ska anta och ordna transporten. De får kanske betala övertid till personalen. Polisen själva upplever att de inte behöver betala något. Polisen finns ändå i tjänst. De finns, precis som justitieministern sade, dygnet runt, och då använder vi dem. Likadant är det med att det ibland ska ske på studs. Tyvärr händer de flesta saker som människor inte mår bra av på storhelger, på lördagar och söndagar och på fredagar. Men det är också då som vi kanske behöver polisens resurser mer ute i samhället. Vad har vi för möjlighet att planera? Utredningen tar också upp lite långsiktig planering. En del saker kan man kanske inte planera. De händer bara, och då måste man finnas där. Utredningen tar upp väldigt många bra saker. Alla de saker som jag har hört ute på arbetsplatserna och de myndigheter som jag besökt har utredningen tagit upp och berört. Det är väl bra att det remissbehandlas. Som ledamot i konstitutionsutskottet tycker jag att vi inte ska slarva med beredningen på något sätt. Men det måste ändå komma till något avslut och lösa sig på något sätt. Det är många som är berörda av det. Jag tror att vi som medborgare behöver polisens resurser till andra saker.

Fru talman! Rikspolisstyrelsen tycker att det är utmärkt om andra kan sköta en del av den här verksamheten, så är det. Det är därför kriminalvården används mellan varven, och där har JO påpekat att rättslig reglering inte riktigt räcker. Transporterna ska skötas, och problemet är att om ingen annan är beredd att ta över har vi att välja mellan att det inte sker en transport och att polisen får göra det, som så mycket annat. Det är detta som är lite besvärligt. Det är flera myndigheter som är inblandade, och fler måste ta ett ansvar. Det var skälet till att vi hade anledning att be Statskontoret att särskilt följa upp utredningens förslag, för vi tyckte inte att man svarade på alla de frågor som behövde belysas. Jag har precis samma uppfattning som interpellanten. Vi önskar såklart att polisen mer ska kunna användas till andra verksamheter än handräckning och transportverksamhet och att det i görligaste mån ska planeras på ett bra sätt. Men det är en komplicerad verksamhet. I vissa situationer, till exempel när det handlar som psykiskt störda, finns det ingen annan som har de muskler rent rättsligt som ibland krävs i de sammanhangen än polisen. Då står och faller det med att polisen ställer upp. Det här kan naturligtvis bli betydligt effektivare; det är därför vi utrett det. Men det är många myndigheter som är inblandade, och vi måste säkerställa att vi får en bra ordning. Det kan naturligtvis finnas ett överutnyttjande. I det här arbetet måste vi ha något slags helikopterperspektiv där vi ser till samhällskostnaden och effektiviteten så att vi använder resurserna så bra som möjligt till olika saker. När det gäller den rättsliga verksamheten kan jag säga att en del av transportverksamheten har handlat om att transportera människor till förhör av olika slag. När häktet i Östersund lades ned - jag var i riksdagen då - protesterade vi mycket därför att det blev väldigt långa transporter. Interpellanten ger liknande exempel. Det var ett väldigt bekymmer. Det vi nu försöker göra är att minska transporterna över huvud taget, bland annat genom att utnyttja videokonferens och tekniska lösningar som gör att vi inte behöver frakta så många människor långa sträckor fram och tillbaka. På det sättet kan vi öka effektiviteten. Från regeringens och min sida finns det ingen som helst anledning att dra ut på det här mer än nödvändigt, men det är en komplicerad materia och väldigt många olika typer av transporter som sköts av flera olika myndigheter. När vi ska göra förändringar och organisera det hela är det många olika inblandade, plus att den faktiska verksamheten måste ha lagstöd. I och med att det ser ut som det gör är det lätt att man tappar någonting mellan två lösningar. Det är det som gör att det hela blir komplicerat. Självklart är det min bestämda ambition att polisen inte ska ägna sig åt transportverksamhet när man inte behövs och att vi ska se till rättssäkerheten och tryggheten i de här transporterna. Låt oss ta barnen som exempel igen. Det är självklart att transporterna måste ske på ett sådant sätt att förflyttningen blir medmänsklig och väl fungerande. Ibland har polisen den kompetensen, för vi arbetar ibland med barn i utsatta situationer. Det är inte alltid de som sköter transporterna som har den kompetensen, och det måste vi ha för ögonen. Jag kan försäkra att vi jobbar väldigt intensivt med de här frågorna, men det tar tid. Det är sällan som någon är beredd att ta på sig nya uppgifter men väldigt många som vill bli av med dem de redan har.
Fru talman! Det är ett bekymmer om det är så som justitieministern säger att det är ingen som är beredd att ta över ansvaret och att det därför blir svårt att göra något. Jag kan på något sätt förstå det; det är väl ingen som vill ta på sig ett extra arbete, precis som justitieministern säger. Jag har inte sett remissvaren, men jag kan gissa mig till att man inte är så pigg på det från olika håll. Man pekar ändå på i utredningen att det ska ställas större krav på beställande myndigheter. Man ska verkligen tänka ett varv till: Kan det här utföras på något annat sätt? Vilket ansvar har vi som beställande myndighet för att den här åtgärden blir utförd? Det får inte vara så att det blir det lättaste sättet: Vi har ingen person på plats nu, alltså begär vi handräckning från polisen. Det måste vara det primära. Det andra är att om det finns unga inblandade ska det vara ett lagkrav på att någon följer med från de sociala myndigheterna. Jag kan inte se att vi kan komma undan det, justitieministern. Ur barnkonventionens perspektiv och ur ungas perspektiv över huvud taget är vi skyldiga dem det. Jag har fått mig berättat hur en liten sitter i baksätet på en polisbil, gråter och i princip inte vet vad som händer runt omkring. Barnombudsmannen kom med en rapport i dag om häktesförvar av unga. Jag känner att det finns en parallell. Självklart ska det vara en rättssäker process, och det är regeringens ansvar. Jag hoppas att vi får se ett förslag från regeringen i denna fråga ganska omgående.
Fru talman! Utredningen föreslår definitivt att den beställande myndigheten ska medsända egen personal vid transport, så det är klarlagt. Utredningens huvudförslag är att polisens resurser endast ska användas när ett frihetsberövande ska verkställas, då man använder polisens särskilda kompetens, medan kriminalvården ska ta över en del av annan typ av transportverksamhet. Då krävs som JO har sagt lagstöd. Jag nämnde inte det tidigare, men polisen är positiv och kriminalvården är också positiv till detta. Men det är som sagt flera andra myndigheter inblandade. Det gäller att få varje detalj på plats så att det blir riktigt och att det sker effektivt. Det finns en problematik när det gäller kostnadsberäkningarna. Utredningens kostnadsberäkningar kontra Statskontorets och en del andra har inte riktigt stämt. Vi måste veta hur det ser ut. Hela ambitionen var att skapa en effektivare transporttjänst, men kostnaderna ser ut att bli högre. Det är inte huvudproblemet, för om det blir bra kan det vara riktigt i alla fall. Men det finns en sådan problematik. Underlaget har varit sådant att vi har behövt ta fram kompletterande material för att se hur man gör. Sedan finns den komplexa del av verksamheten där sjukvården och andra vid vissa tillfällen inte ser något annat råd än att vända sig till polisen och där man inte ska vara tvärsäker på att kriminalvården i alla delar ska ta den typ av ansvar som måste tas. Sedan är det naturligtvis väldigt besvärligt med barnperspektivet. Vårt stora bekymmer är att en och annan ung person begår allvarliga brott och hamnar i besvärliga situationer. Det är aldrig enkelt, men det är dess värre problem som polisen ganska ofta tvingas att hantera. Det här är en fråga som vi arbetar med och som vi tycker är viktig men komplicerad.